Herr talman! Sylvia Pettersson talar om det enda årets förstärkning som statens konstmuseer fick på sitt inköpsanslag, men vi menar att statens konstmuseer under flera år har fått alltför små medel till inköp. Det viktiga är just kontinuiteten. Det hjälper alltså inte med ett års uppryckning. I mycket är det besparingar och inskränkningar som har gått ut över konstinköpen. Denna eftersläpning är katastrofal för samlingarna. Man måste nämligen köpa varje år för att det inte skall bli sådana här olyckliga luckor. Om Helsingborgs museum skulle jag vilja säga att Skåne är speciellt när det gäller befolkningstätheten. Det är i vårt tycke därför befogat att ha flera museer med statligt bidrag där. Helsingborgs museum är känt för att ge en mycket god service till den omgivande regionen, som består av Nordvästskåne, och också av det skälet tycker vi att det är berättigat till statsbidrag. Ett annat skäl är Fredriksdals landskapsbotaniska trädgård, som faktiskt är helt unik i Sverige och där man nu planerar en mycket intressant och spännande utbyggnad.
Herr talman! Egentligen tycker jag det är roligt att höra två ledamöter som är så varma förespråkare för sina regioners museer. Jag tror att vi skulle kunna göra även den här debatten till en regionalpolitisk debatt och få flera att tala för sina regioner. Bl. a. skulle jag kanske kunna tala om Stockholms läns museer. Jag har bara ett par små kommentarer till de här inläggen. När jag påpekade att vi för två år sedan faktiskt förstärkte statens konstmuseers inköpsanslag, gjorde jag det därför att folkpartisterna i sin motion skriver om de senaste årens nedskärningar, och Margareta Mörck upprepade det här också. Sedan kan det ju ha funnits och fortfarande finnas behov av ett ökat inköpsanslag, men vi har alltså inte kunnat göra den prioriteringen i år. Till Alexander Chrisopoulos skulle jag väl egentligen inte ha så mycket att tillägga, eftersom han inte framförde några nya argument, mer än att vi tycker det är rimligt att avvakta att den utredning som vi nu har beslutat om gått igenom hur de regionala stöden skall utformas i framtiden.
Herr talman! Till skillnad från Sylvia Pettersson anser jag att det inte är något speciellt att en riksdagsman uppmärksammar missförhållanden i sitt hemlän. Snarare är det naturligt, eftersom man ju kommer i nära kontakt med de förhållanden som gäller i de olika landsdelarna. Men det förändrar inte situationen när det gäller den objektiva bilden av de brister som finns exempelvis på Etnografiska museet i Göteborg. Bristerna där är så pass svåra att de borde intressera även en riksdagskvinna som Sylvia Pettersson som inte är från Göteborg. Vidare borde Sylvia Pettersson uppmärksamma att varje form av kulturpolitisk debatt, inte minst när Sylvia Pettersson medverkar, tenderar att bli en ekonomisk debatt, och det kan vara mycket olyckligt. Det skulle innebära att det inte behövs någon kulturminister eller någon kulturansvarig utan att det skulle räcka med en ekonomiminister.
Herr talman! Jag sade att jag tyckte att det var roligt att få höra två ledamöter som är varma förespråkare för sina regioners museer, och jag tycker inte att det är någonting konstigt med det. Jag tror att Alexander Chrisopoulos helt och hållet har missuppfattat mig. Jag anser alltså att det var mycket positivt med två så varma förespråkare. För övrigt är det väl heller inte så konstigt att vi här talar om ekonomi. Det gäller ju nu anslagen till de aktuella museerna och till Riksutställningar. När det gäller den ideologiska kulturdebatten fanns det kanske, Alexander Chrisopoulos, större utrymme för en sådan när vi behandlade det förra betänkandet. Eftersom jag ändå har ordet vill jag säga en sak som jag har glömt att säga. Det gäller Helsingborgs museer. Både centerpartiet och folkpartiet har väckt motioner. Det borde finnas utrymme att pröva den verksamhet som bedrivs vid Fredriksdals friluftsmuseum, inom ramen för ekologiprojektet på museiområdet.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att beröra en relativt enkel sak. Jag är nämligen litet osäker på vad utskottet menar när man bemöter min och Magnus Perssons motion Kr315. Redan förra året väcktes en motion om Naturhistoriska riksmuseet. Det var med anledning av forskningspropositionen, där det föreslogs att den naturvetenskapliga forskningen vid detta museum borde få samma resursförstärkningar som övrig sådan forskningsverksamhet hade fått. Men när man närmare studerade statsrådets ord i propositionen, fann man att de innebar en ökning med 2,3 9 på tre år. Detta skulle motsvara en delad professorstjänst under det sista av de tre aktuella åren — alltså inga medel alls under de första två åren utan bara under 1989/90. Enligt vad utskottet har räknat ut har den övriga forskningsverksamheten fått 14,3 90. Det är onekligen en viss skillnad mellan 2,3 70 och 14,3 Ze! Utskottet gjorde då ett tillkännagivande till regeringen och sade att de utlovade förstärkningarna — man gjorde den tolkningen att de hade utlovats —snarast borde komma till stånd. Men jag kan bara notera att ingenting har hänt, att döma av 1988 års budgetproposition. Med anledning därav har vi väckt en motion till detta riksmöte med krav på personella resursförstärkningar och ytterligare medel till forskningsutrustning. Naturhistoriska riksmuseet har — märkligt nog — en omfattande forskning. Det är alltså ett museum vars omsättning till 80 9 går till forskning. Det är fråga om grundforskning inom växtoch djurlivet men också om tillämpad forskning, bl.a. forskning när det gäller miljögifter. Denna berör bl.a. de omtalade gifter som sälarna har utsatts för. Dessutom bedrivs ett omfattande internationellt samarbete, som är mycket viktigt. Utskottet har den här gången i sin slutkläm upprepat vad man sade förra året och gjort, som jag uppfattar det, ett positivt uttalande. Men jag är inte riktigt klar över — jag skulle alltså här vilja ha ett klarläggande från utskottets talesman — om man skall tolka utskottets skrivning på det sättet att regeringen nu bör lösa medelsfrågan, så att ytterligare pengar tilldelas museet redan fr.o.m. budgetåret 1988 91. Då bortser jag från anslagsökningen på 2,3 20 under de tre åren. Jag undrar alltså om det är en riktig tolkning att de här pengarna skall betalas ut redan under budgetåret 1988/89.

Herr talman! Vi gjorde, som Berndt Ekholm sade, ett tillkännagivande förra året. Vi gjorde det, därför att vi fann att det var viktigt att ge Riksmuseet en resursförstärkning. Eftersom vi nu utgår från att den här resursförstärkningen kommer att bli av, tycker vi att det inte finns något behov av ett uttalande från riksdagen härom. Egentligen är det här inte oklart. Berndt Ekholms tolkning på denna punkt är alltså alldeles riktig.

Herr talman! Kulturutskottet besökte Göteborg i november förra året. Bl. a. gjordes ett studiebesök på Etnografiska museet, och jag tyckte mig då förstå att utskottets ledamöter var imponerade av museets unika samlingar. Etnografiska museets samlingar är nämligen unika inte bara i Sverige utan också ute i världen. Professor Erland Nordenskiöld var chef för museet under åren 1913-1932. I en socialantropologisk historiebok beskrivs Nordenskiöld av en amerikansk kollega som en stor auktoritet när det gäller Sydamerika. Vidare står det att läsa att ”Nordenskiöld var den ledande antropologen i sin tid i Sverige och gjorde museet i Göteborg till en av de största institutionerna av detta slag i världen”. Det är alltså inte bypolitik som jag bedriver här, Sylvia Pettersson! Nordenskiölds efterträdare har fullföljt hans arbete, vilket har lett till att Etnografiska museet i Göteborg internationellt sett fortfarande är mycket känt för sina ur vetenskaplig synpunkt mycket intressanta samlingar, framför allt från Sydamerika. Det har också Alexander Chrisopoulos framfört här. På museet finns dokumentation och föremål från indiankulturer som nu är helt försvunna. Det är ett kommunalt museum som genom tiderna fått ett etnografiskt material av världsklass. Samlingarna omfattar drygt 100 000 föremål, varav mer än 65 26 är från Latinamerika, 13 96 från Afrika och 796 från Prot. 1987/88:105 Indonesien. Övriga 15 Zo kommer från övriga delar av världen. 21 april 1988 Jag skall inte göra någon ytterligare beskrivning av samlingarna, eftersom detta redan har gjorts. Nyligen kunde vi i massmedia läsa om hur insekter håller på att äta upp museets skatter. Jag citerar från en Göteborgstidning: ”En ovärderlig och världsunik kulturskatt håller bokstavligen på att ätas upp i Göteborg. På museerna i Ostindiska Kompaniets hus härjar skadeinsekter som fått personalen att blekna. Massor av föremål är redan svårt förstörda. Jag greps av fasa när jag såg det.” Detta berättar Carl-Axel Silow, intendent på Etnografiska museet. Litet längre ner i artikeln står det att läsa: ”Det ser så illa ut att gör man ingenting så kommer vi inte att ha kvar något etnografiskt eller historiskt museum år 2000.” Herr talman! Här har staten ett speciellt ansvar. Dessa samlingar är knappast bara av kommunalt intresse, utan snarare av nationellt och internationellt intresse. Det är således inte bara göteborgarna som skall ansvara för att dessa samlingar kan bevaras till kommande generationer. Statens kulturråd har gett museet ett anslag på 426 000 kr. för analys och vård av vissa textilier. Efter saneringen behövs ett nytt magasin på 500 m?, för att man på ett tillfredsställande sätt skall kunna förvara dessa dyrgripar. 426 000 kr. räcker inte särskilt långt i detta sammanhang. Vi folkpartister på Göteborgsbänken föreslår i motion 256 att Etnografiska museet bör, såväl som dess motsvarighet i Stockholm, betraktas som riksmuseum. De kompletterar varandra och utgör tillsammans ett riksintresse. Därför föreslår vi att kulturrådet får i uppdrag att se över möjligheterna att omvandla Etnografiska museet i Göteborg från kommunalt museum till riksmuseum. Tyvärr avstyrker utskottet det yrkandet. I motionen föreslår vi också att Göteborgs museer får 15 grundbelopp utöver dem som anges i regeringens budgetförslag. Detta yrkande återfinns också i folkpartiets kulturmotion. Det finns ett akut behov av denna budgetförstärkning, vilket jag hoppas har framgått. Jag yrkar därför bifall till reservation 4.
Herr talman! Om man börjar missförstå kan man tydligen fortsätta med det. Jag avsåg faktiskt inte att beskylla någon för att bedriva bypolitik — ett ord som i och för sig också skulle kunna tolkas positivt. Jag trodde att det framgick klart och tydligt att jag ansåg att det var roligt att höra varma förespråkare för sina regioners museer. Jag menade det också —- jag talade inte om bypolitik i någon negativ mening. Vi är dessutom överens om att båda dessa etnografiska museer är värdefulla, så där råder inte heller någon meningsskiljaktighet. Däremot har utskottet tidigare uttalat att det inte skulle skapas fler centrala museer. Eftersom det nu skall tillsättas en utredning som skall titta på det regionala stödet i framtiden är det rimligt att avvakta.
Herr talman! Jag tror säkert att Sylvia Pettersson menar att det är positivt att vi talar varmt för museerna, men som jag uppfattade det sade hon ”talar för sina regioners museer”. Det här är inte fråga om bara vår regions museum, utan det är svenska folkets museum, eftersom det har ett riksintresse. Om det inte skall skapas fler centrala museer borde Etnografiska museet i Stockholm kunna ses tillsammans med Göteborgs etnografiska museum, som ett enda museum. Dessa museer finns på olika platser, men tillsammans utgör de en unik samling.

Herr talman! I kulturutskottets betänkande 14 behandlas anslagen till teater, dans, musik, bibliotek, bild och form samt arkiv. Det hör i många hänseenden samman med de betänkanden som debatterats tidigare i dag. Utskottets ordförande har vid behandlingen av betänkande 12 redovisat de principer och överväganden som ligger till grund för de reservationer som vi moderater fogat till betänkande 14. Det är en grundsyn som närmare utvecklas i vår partimotion om kultur. Jag vill ytterligare helt kort motivera våra ställningstaganden i anslagsfrågorna i föreliggande betänkande. Under många års kulturdebatter har vi från moderat håll tagit upp statens stöd till utgivningen av fonogram. Fortfarande ges Svenska rikskonserters fonogramproduktion genom bidragen en särställning, vilket innebär en snedvridning av konkurrensen. Andra fonogramproducenter missgynnas, och färre fonogram får plats inom den givna stödramen. Produktioner av kulturellt värde med begränsad efterfrågan anser vi förtjänar stöd från det allmänna. Nu har insatserna för fonogram utvärderats av Centrala musikkommittén, och en strikt ansvarsfördelning har gjorts mellan kulturrådet, Musikaliska akademien och Rikskonserter, men de missförhållanden som vi tidigare påtalat kvarstår. Vi anser att alla produktionsbolag skall söka stöd på samma villkor, och jag yrkar därför bifall till reservationerna 2, 3 och 4. Den exklusiva ställning som kulturrådet har som bidragsfördelare förpliktar. Det behövs sakkunskap och lyhördhet — det är viktigt att offentliga resurser utnyttjas på ett vettigt sätt. Jag har i min hand ett tidningsklipp som jag inte vill undanhålla kammaren. Rubriken är: ”Statligt stöd till mig, varför?” ”Smått chockad blev på fredagen den framgångsrike skivbolagsdirektö ren, "Sveriges nye Bert Karlsson”, amerikanen men numera svenske medbor Prot. 1987/88:105 garen Billy Butt när han öppnade posten. Där fanns en utbetalning på 4 000 21 april 1988 kronor från Stim med texten: ”Fördelning av Kulturrådets stöd till mindre fonogrambolag.” Billy Butt, vars skivbolag Little Big Apple Music AB har bla Tommy Körberg och Jan Malmsjö i "stallet, säger: — Det är för mig en gåta hur Sveriges Kulturråd kan göra en sådan här utbetalning helt utan vidare. Jag har aldrig sökt något bidrag. Det finns säkert andra i Sverige som behöver pengarna bättre i stället för att göra min feta plånbok ännu fetare... Billy Butt sände omgående tillbaka pengarna. — Det värsta var att jag under en halvtimmas tid försökte hitta en vettig person på Stim som kunde förklara för mig varför vi fått pengarna. — Men ingen tycktes veta något om detta... — Jag vill inte ha och behöver inga bidrag, säger Billy Butt, som inom kort hoppas att Tommy Körbergs låt ”Stad i ljus” skall ge Little Big Apple ännu mera pengar. Och slippa få stämpeln från Kulturrådet — ”mindre fonogram Man måste fråga sig: Finns det fler schablonutbetalningar av detta slag? Är alla små skivbolagsdirektörer så funtade att de skickar tillbaka pengar som de inte ansökt om? Herr talman! Från denna sorglustiga historia övergår jag till punkten Bidrag till fria grupper. Från moderat håll har vi i någon mån velat bromsa den hittills snabba uppbyggnaden av det statliga stödet till fria grupper. Det stora statliga stödet medför bl.a. att kommunerna som beställare av gruppernas produktioner inte tar tillräckligt ekonomiskt ansvar, dvs. betalar rimliga ersättningar. På tio år har ändå de samlade offentliga bidragen till de fria grupperna ökat med ca 500 96 — låt vara från en ursprungligen mycket låg nivå — läser jag i kulturrådets egen information. Trots detta ligger antalet föreställningar och besökare på i stort sett oförändrad nivå. Vad betyder det i klartext? Otvivelaktigt är det så att kostnaderna för andra yrkeskategorier än skådespelare, musiker, regissörer, sömmerskor, ljudoch ljusexperter etc. har ökat, liksom lokalkostnaderna — och pretentionerna på lokaler har förvisso stigit. Offentliga anslag har på sina håll använts till att anställa fler i stället för att höja lönerna. Det är vanskligt att generalisera, men troligen har också benägenheten att turnera minskat bland de fria grupperna. Kulturrådet har den maktpåliggande uppgiften att fördela pengarna, och direktiven att inte plottra bort anslagen tycks i år för vissa teatrar — de är ju egentligen inte längre fria grupper — ha inneburit katastrof. Man måste fråga sig om den prioritet för barnteater som riksdagen ofta uttalat har iakttagits. Mycket tyder på att det inte är så. Stockholmsgrupperna anses favoriserade, och andra grupper betraktas på goda grunder som överfinansierade av staten. Det torde bli ofrånkomligt att man i den översyn av det nuvarande stödet till regionala institutioner som riksdagen beställt, och som vi från utskottets sida ytterligare betonar i betänkande 12, också beaktar småteatrarnas — de fria gruppernas — situation och innefattar dem i en helhetslösning. Detta är 51 tankegångar som vi moderater också för fram i vår reservation 13 med anledning av diskussionerna kring Skånska teaterns möjligheter att överleva. En funktion som teaterstödet skall ha är ju att bidra till kvalitetsproduktioners överlevnad. Ett mycket aktuellt exempel är den ambitiösa satsningen på ett nytt svenskt verk av kulturhistorisk betydelse, Lionardo, på Folkoperan i Stockholm. Detta verk vore värt en introduktionssatsning av större mått än det reguljära anslag som Folkoperan har. Hur kan teaterstödet göras så flexibelt attt.ex. Folkoperan efter att ha bränt fingrarna hädanefter inte bara satsar på säkra kort — Trollflöjten o.d.? Det återstår för den föreslagna utredningen att lösa. Jag yrkar därmed bifall till våra reservationer 8 och 13. Liksom tidigare år vill vi moderater göra processen kort med Skådebanan i enlighet med reservationerna 6, 7, 14 och 16, till vilka jag yrkar bifall. Marknadsföringen av teater, musik etc. är alltför viktig för att lämnas i händerna på denna rigida institution. Som vi framhåller bör en omläggning av statsstödet göras, så att teateroch musikinstitutionerna i egen regi kan arbeta upp lämpliga kanaler för publikkontakter och marknadsföra sig själva. I reservationerna 20 och 23, till vilka jag yrkar bifall, återfinns vårt sedvanliga avslagsyrkande på förslaget om statsmedel till arbetsplatsbibliotek. Socialdemokraterna tycks betrakta de människor som befinner sig ute i arbetslivet som de kulturellt mest eftersatta. I själva verket är det tvärtom. Eftersatta är de äldre, de handikappade, de arbetslösa och barnen. Deras intressen bör väga tyngre. Man kan inte få allt. Bokbussar eller arbetsplatsbibliotek — det är fråga om avvägning. Med en offentlig satsning på arbetsplatsbibliotek skulle vi få två parallella bibliotekssystem, en ekonomisk omöjlighet. Naturligtvis kan ingen ha något emot att olika intressenter, t.ex. fack och arbetsgivare tillsammans, satsar på ett bibliotek på arbetsplatsen. Vidare yrkar jag bifall till reservation 30. För oss moderater är det alldeles självklart att staten betalar konst till sina byggnader och lokaler samt att folkparker, Folkets hus, bygdegårdar och nykterhetsorganisationer bekostar sin konst själva liksom alla andra icke-statliga sammanslutningar. Vilken anledning finns det att just favorisera dessa lokaler och bevilja dem medel ur anslaget Förvärv av konst för statens byggnader m.m.? Utomordentligt tvivelaktigt! I fråga om lånecentraler och depåbibliotek föreslår utskottets majoritet, bestående av samtliga partier utom socialdemokraterna, bl.a. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att statens förhandlingsnämnd bör få vidgat ekonomiskt utrymme att förhandla med de nuvarande värdkommunerna om fortsatt verksamhet. En inskränkning av verksamheten med utgångspunkt i kulturrådets utredning, menar vi, skulle medföra sämre service för kommunerna och längre väntan för låntagarna. Herr talman! Med de undantag som jag redovisat biträder vi moderater utskottets förslag. Bland de frågor som behandlas i föreliggande betänkande vill jag avslutningsvis nämna symfoniorkestrarnas villkor. En fyrpartimotion har pekat på de problem som kan uppkomma för dessa genom regionmusikreformen. Det är viktigt att symfoniorkestrarna som är så vitala delar av landets musikliv inte sätts i strykklass, och i den utredning om det regionala Prot. 1987/88:105 stödet som vi väntar på bör en översyn av de sju statligt stödda symfoniorke 21 april 1988 strarnas villkor göras. Jag är glad att ett enigt utskott velat föreslå att

Herr talman! För folkpartiet är kulturfrågorna av stor betydelse. I vårt samlade budgetförslag är kultursektorn ett av de få områden som föreslås få utökade resurser. Folkpartiet tror nämligen att en kraftfull satsning på kulturen kan ge återverkningar i hela samhällslivet i form av en ny tidsanda och en ny lust till självständigt skapande. I årets partimotion prioriterar folkpartiet tre områden: stödet till konstnärerna, barnkulturen och kulturminnesvården. Våra förslag till åtgärder för att förbättra villkoren för olika konstnärsgrupper har förts fram i debatten tidigare i dag. De s.k. frilansmusikerna är ytterligare en grupp kulturskapare som har problem med sin försörjning. Arbetslösheten bland dem är stor och ökande. Detta beror bl.a. på att musikinstitutionernas resurser har krympt, vilket negativt påverkar benägenheten att engagera frilansmusiker. När riksdagen fattade beslut om det ändrade huvudmannaskapet för den regionala musikverksamheten, uppmanades de nya huvudmännen att särskilt beakta behovet av insatser för frilansmusikerna. Det anslag som i år föreslås till Svenska rikskonserter är inte närmare specificerat. Men det finns ingenting som tyder på att den nya organisationen skulle få några särskilda resurser för att ge stöd till fler produktioner, där svenska musiker kan engageras. Vi föreslår därför en utökning av anslaget för offentlig konsertverksamhet med 2,5 milj.kr. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Herr talman! Folkpartiet prioriterar barnkulturen i sitt kulturprogram. Det är genom att nå barnen som kulturen långsiktigt kan befästas i vårt land. Här finns den framtida publiken och också framtidens kulturskapare. Musik, dans och teater är konstarter som har lätt att engagera och aktivera barn och ungdom. Därför är det viktigt att nå barnen redan från förskoleåldern med dessa uttrycksformer. Barn har stor glädje av att från tidig ålder lära sig se, lyssna och uppleva men också av att skapa själva. En stor del av musik-, dansoch teaterutbudet för barn står de fria grupperna för — t.ex. ca 50 90 av all barnteater. De fria grupperna utgör ett synnerligen värdefullt inslag i vårt kulturliv. De står för förnyelse och vitalisering, de inspirerar och stimulerar både publiken och de etablerade institutionerna. Dessutom uppfyller de i sin verksamhet de kulturpolitiska målen genom att nå nya publikgrupper och genom att öka den geografiska spridningen av kulturen. Folkpartiet föreslår därför en ökning av anslaget till de fria grupperna med 2,7 milj.kr. utöver regeringens förslag. En av våra mest kända och mest lovordade fria teatergrupper, Skånska teatern, har efter många och långa diskussioner med anslagsgivare på alla nivåer glädjande nog bestämt sig för att fortsätta sin verksamhet ännu ett år. Alla Skånskans vänner och beundrare drog en lättnadens suck vid det beskedet. 53 Men många frågor kvarstår. Hur ser framtiden ut för Skånska teatern och för flera andra framstående fria grupper? Varför skall dessa grupper som bedriver en kontinuerlig verksamhet av konstnärligt hög klass behöva arbeta under så hårda ekonomiska villkor? Hur länge orkar medlemmarna, som ofta har professionell utbildning, att vid sidan av arbetet med verksamheten också kämpa för sin existens genom ett ständigt uppvaktande av olika myndigheter för att få medel till sin överlevnad? De bedriver ju dessutom ett intensivt och utåtriktat publikarbete. Är det inte dags att diskutera ansvaret för de här gruppernas fortsatta verksamhet, som betyder så mycket i vårt kulturliv? Ansvaret måste delas av kommuner och landsting — men staten skall ändå ha det övergripande ansvaret för att de kulturpolitiska målen kan uppnås i hela landet. De fria grupperna vill fortsätta att vara fria, dvs. utan huvudman, utan byråkrati och hierarki och med rätt att själva välja ledning. De vill ha ett rimligt anslag som gör det möjligt för dem att planera verksamheten för ett par tre år framöver, och som naturligtvis sedan skall utvärderas. Nog borde det vara möjligt att ge dessa grupper ett acceptabelt stöd utan attinordna dem i de traditionella fasta bidragssystemen. Folkpartiet anser att vi måste skapa utrymme för den experimentella och skapande kultur som de fria grupperna ger oss. Statens kulturråd har den märkliga arbetsordningen att man fördelar bidragen till de fria grupperna innan riksdagen beslutat om det totala anslaget. Folkpartiet protesterar mot denna ordning som innebär att riksdagen inte har någon möjlighet att påverka principerna för fördelningen av bidragen. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna nr 9, 11 och 12. Herr talman! Svenska barnboksinstitutet är en unik institution som sedan 20 år tillbaka gjort stora insatser för att stödja den svenska barnoch ungdomslitteraturen. De senaste åren har Barnboksinstitutet tyvärr brottats med ekonomiska svårigheter som till en del har hämmat dess utveckling. Problemen beror bl.a. på flyttning till nya lokaler och därmed oväntade hyreshöjningar som inte har kompenserats av anslagens kostnadsuppräkning. Personalen har fått använda mycken arbetstid för att uppvakta olika tänkbara anslagsgivare. Det är därför märkligt att Barnboksinstitutet i årets budgetförslag endast erhåller en del av den blygsamma ökning av anslaget som man begärt. Med detta yrkar jag bifall till reservation 22. Herr talman! Det svenska folkbibliotekets verksamhet har som en av sina grundläggande principer att alla låntagare — var de än är bosatta — skall kunna låna vilken bok som helst som finns någonstans i landet. Utan den s.k. fjärrlåneservicen hade detta inte varit möjligt. Fjärrlåneverksamheten är helt beroende av att de tre lånecentralerna vid biblioteken i Malmö, Stockholm och Umeå fungerar som de gör i dag. Planerna på att centralisera lånecentralsverksamheten till Umeå, som har diskuterats bakom ryggen på de två övriga kommunerna, är lyckligtvis nu undanröjda av en majoritet i kulturutskottet. Genom att uttala vikten av att avtal sluts med alla tre kommunerna i syfte att lånecentralsverksamheten skall bedrivas på samma sätt och i samma omfattning som i dag har en majoritet i utskottet tillförsäkrat landets folkbibliotek — men främst alla deras låntagare — oförändrat god service. Därför är det med stor glädje som jag yrkar bifall till utskottets hemställan i den punkt som gäller den regionala biblioteksverksamheten.

Herr talman! De fria teater-, dansoch musikgrupperna befinner sig ånyo i ett kritiskt läge. Många grupper tvingas antingen skära ner på sin verksamhet och på antalet anställda eller ytterligare sänka lönerna, flytta ifrån tidigare lokaler osv. Många grupper kan inte leva upp till tidigare fastlagda målsättningar om uppsökande verksamhet, vilket drabbat inte minst barnoch ungdomskulturen. Regeringen framhåller i årets budgetproposition särskilt vikten av att barnoch ungdomskulturen utvecklas, men detta återspeglas inte i anslagsökningen till just dem som tidigt utvecklat kulturformer och verksamhet speciellt riktade mot dessa åldrar. Även om anslaget Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet får en förstärkning är därmed inte sagt att det kommer just de fria teater-, dansoch musikgrupperna till godo. Också förnyelsearbetet hämmas av den njugga anslagstilldelningen, som i många fall inte ens täcker kostnadsökningarna utan innebär reella försämringar. De fria teater-, dansoch musikgrupperna behövs särskilt i tider då den kommersiella kulturen växer sig allt starkare, inte minst inom massmediaområdet. Det är positivt att särskilda medel, i enlighet med vad vpk föreslagit under en följd av år, ställs till förfogande till just mediaverksamhet bland barn och ungdomar. Detta får emellertid inte tas till intäkt för att reellt minska anslagen till den existerande levande kulturen. Man kan i dag konstatera att bland de av den kommersiella masskulturen hårdast drabbade konstarterna finns sådana som riktar sig till församlad publik, såsom teater, konsertmusik, opera och dans. De har svårt att konkurrera med det som masskulturen har att erbjuda. Såväl produktionsvillkor och tekniska möjligheter som distributionsoch marknadsförhållanden, möjligheterna att utvidga sitt publikunderlag är väsensskilda. För att dessa konstarter skall kunna utstå denna konkurrens och leva vidare måste de till stor del finansieras genom det allmännas försorg. Alternativet är antingen skyhöga biljettpriser, möjliga bara för ett fåtal att betala, eller sponsring, vars yttersta syfte inte är att sponsorerna skall ikläda sig det fulla ekonomiska ansvaret, utan det är ideologiskt. Endast kraftfulla insatser från det allmänna och från folkrörelserna kan stävja en sådan utveckling. En offensiv statlig och kommunal kulturpolitik kan rycka undan grunden för kulturens snyltgäster. Utövande konstnärer skall kunna leva på sitt yrke. Detta är en förutsättning för de kulturpolitiska målens uppfyllande, om man nu tänker förverkliga målsättningen att kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas. Så till folkbiblioteken. Statens ansvar och insatser för folkbiblioteken avtar för varje år. Denna tendens är mycket markant efter riksdagsbeslutet 1985, som byggde på propositionen Om litteratur och bibliotek och som inte alls innebar den nytändning som biblioteksvärlden hoppats på utan tvärtom medförde att statens redan mycket blygsamma ansvar för folkbiblioteken ytterligare uttunnades. Också i årets budgetproposition föreslås en nivå på bidragen till folkbiblioteken som innebär en fortsatt realminskning. Denna brist på statligt biblioteksansvar är så mycket mer allvarlig som den nu tycks drabba även det område där staten har att svara för hela finansieringen, nämligen lånecentralsverksamheten. Vänsterpartiet kommunisterna anser att en betydelsefull åtgärd för att stärka folkbibliotekens ställning vore att införa en bibliotekslag, i likhet med vad som sedan länge finns t.ex. i de övriga nordiska länderna. En bibliotekslag bör definiera de övergripande målen för verksamheten och ange vilka ändamål den skall tjäna. En lag bör vidare innebära att staten tar ansvar för en enhetlig grundsyn och påtar sig uppgiften att verka för att det skapas förutsättningar för kommunerna att uppfylla målsättningarna för verksamheten. En bibliotekslag bör utformas så att den ger ramar för den kommunala biblioteksverksamheten utan detaljstyrning och reglering. Kommunerna skall, som nu, driva folkbiblioteken och utforma deras verksamhet efter lokala förhållanden. Landets tre lånecentraler — förlagda till de kommunala biblioteken i Malmö, Stockholm och Umeå — har sedan 1960-talet fungerat som ett komplement till länsbiblioteken i fråga om den kommunala fjärrlåneservicen. Härigenom har de väsentligt avlastat de vetenskapliga biblioteken och genom sin högt kvalificerade låneförmedling medfört betydande besparingar för kommunerna. De har ansvar för var sin region av landet och har sedan början av 1980-talet, genom ett särskilt riksdagsbeslut, även funktionen som regionala depåbibliotek. Kostnadsansvaret åvilar staten. Läget för lånecentralernas framtid är i dag synnerligen oklart och bekymmersamt. Enligt vänsterpartiet kommunisterna är det mycket angeläget att det snarast sluts ett avtal mellan staten och de tre värdkommunerna, enligt vilket staten åtar sig att svara för de totala, faktiska kostnaderna vid lånecentralerna, samt garanterar täckning av inträffade kostnadsökningar. För att den för hela landets biblioteksverksamhet så betydelsefulla lånecentralsverksamheten skall kunna bibehållas med sin nuvarande struktur och garanteras full kostnadstäckning bör ett antal av grundbeloppen i anslaget F 21 Bidrag till regional biblioteksverksamhet överföras från länsbiblioteken till lånecentralerna. Den omfördelning av statsbidragen till folkbiblioteken som genomfördes budgetåret 1985/86 innebar bl.a. att bidraget till inköp av litteratur på invandraroch minoritetsspråk skars ned till mindre än hälften av den tidigare nivån. Vänsterpartiet kommunisterna anser att staten har ett ofrånkomligt ansvar när det gäller att ge kommunerna ett substantiellt stöd till denna viktiga del av litteraturförsörjningen. Anslaget till inköp av litteratur på invandraroch minoritetsspråk bör därför återställas till nivån före 1985/86, dvs. ökas med 3 milj.kr. Folkbibliotekens verksamhet med bokutlåning på arbetsplatser — arbetsplatsbibliotek — är en av de allra viktigaste landvinningarna för att nå nya läsargrupper. Men ien kommunalekonomisk situation där biblioteken på allt fler håll tvingas lägga ned eller begränsa sina arbetsplatsbibliotek är det angeläget att staten ökar sina ansträngningar för att säkra en fortsatt utveckling av biblioteksverksamhet på arbetsplatser. Därför anser vänsterpartiet kommunisterna att anslaget på det här området bör ökas med 2 milj.kr. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk:s reservationer i betänkandet och även till de övriga reservationer som vpk ställt sig bakom.

Herr talman! Med risk för upprepningar tänker jag gå igenom kulturutskottets betänkande nr 14. Jag koncentrerar mig på reservationerna och motiverar majoritetens ställningstaganden och givetvis även de socialdemokratiska reservationerna. För säkerhets skull yrkar jag inledningsvis bifall till de socialdemokratiska reservationerna 28 och 29 och avslag på alla de övriga reservationerna. En huvuduppgift för samhällets kulturpolitik är att stimulera nya grupper att delta och försöka få dessa grupper att ta del av kulturverksamheten. Att stimulera förnyelsen är en av de viktigaste uppgifterna. Men staten har också ansvar för de centrala kulturinstitutionerna som t.ex. landets nationalscener, Dramaten och Operan. Dessa är belägna i landets huvudstad, och så brukar också vara fallet med andra länders motsvarande institutioner. Vi kritiserar ofta dessa institutioner, men vi är stolta när de når framgångar. En av huvuduppgifterna för statlig kulturpolitik är att på olika sätt stödja landets regioner. Vi har Svenska riksteatern, en organisation som är unik i hela världen. Vi har regionala teatrar och planer på att bygga nya. Som ett exempel kan jag nämna att det blir resurser till en ny regional teater i Skaraborgs län. Vi måste, som Catarina Rönnung nämnde tidigare i dag, försöka täcka de s.k. vita fläckarna i landet när det gäller teaterverksamhet. Men utan lokala initiativ och resurssatsningar kommer dessa försök att vara resultatlösa. Trots att riksdagspartierna delar grundsynen avseende 1974 års kulturpolitiska beslut ser partierna ändå på olika sätt på statens kulturansvar. Det har också framkommit i dag. Partiernas ideologiska uppfattningar präglar deras agerande. Valåret bidrar också till vissa tillökningslöften från reservanternas sida. 30 reservationer har fogats till utskottets betänkande. Jag börjar med avsnittet om musikverksamhet. I den första reservationen ges stöd för yrkandet i folkpartimotionen om statliga bidrag utöver förslaget i budgetpropositionen till produktioner av icke fast anställda musiker. Man föreslår, som framgått här i dag, att 2,5 milj.kr. går till Svenska rikskonserter för detta ändamål. Utskottet har tidigare uttalat att det finns behov av att uppmärksamma frilansmusikernas situation och gör detta även i år, detta speciellt med hänsyn till den omorganisation av den statliga musikverksamheten som har trätt i kraft i år. Utskottet anser emellertid att det inte finns medel i budgeten för detta ändamål. Utskottet vill ändå påpeka att frilansarna inte är helt lottlösa, eftersom det finns möjligheter till medel via bidragen under andra rubriker. I de moderata reservationerna tar man igen upp frågan om produktionen av fonogram. Man talar för att Svenska rikskonserter inte skall få statligt stöd för fonogramutgivning. Man säger att den fria konkurrensen bättre främjar fonogramutgivningen. Utskottet har i sin skrivning preciserat sitt fonogramprogram. Utgivningen skall gälla ny svensk musik som är orepresenterad eller ofullständigt representerad på fonogram. Detta gäller också svenska artister som inte är representerade på fonogram. Svenska rikskonserters utgivning är således kompletterande. Utskottet konstaterar också att Svenska rikskonserter inte är förhindrad att vara verksam inom andra områden av fonogramutgivning om kostnaderna täcks av försäljning. Utskottets uttalande borde räcka som ett svar på de moderata motionerna. I detta sammanhang bör nämnas att utskottet har enats om att den kommande utredningen om regionalpolitisk planering också skall pröva frågan om det statliga stödet till landets sju symfoniorkestrar. Moderaterna kommer igen med yrkanden om att bidrag inte skall utgå till Riksskådebanan och de regionala skådebanorna. De yrkar på en omläggning av stödet till andra teateroch musikinstitutioner. De sistnämnda institutionerna har möjlighet att få stöd även i dag, men Skådebanan har en speciell ställning när det gäller att marknadsföra utbudet av teaterföreställningar och nå grupper som inte besöker våra teatrar. Det är bevisat att t.ex. LO-anslutna gör mycket färre teaterbesök än genomsnittet av befolkningen, och att andra grupper med högre utbildning bättre utnyttjar samhällets kulturutbud. Vi har ingen anledning att ändra åsikt när det gäller stödet för Skådebanan. Det finns i dag två system för statlig finansiering av professionell teater i Sverige: det grundbeloppsbaserade bidragssystemet för institutioner och statsbidragssystemet för fria teatergrupper. Ingen kan bestrida att de fria teateroch dansgrupperna har varit de mest synliga och positiva utövarna av den nyskapande kulturen i Sverige under det senaste decenniet. De fria teatergruppernas organisation har gjort en uppvaktning för kulturutskottet. De har sedan fortsatt att demonstrera utanför riksdagen. Jan-Erik Wikström nämnde också tidigare denna demonstration. Jag är personligen litet ledsen över de starka ord och symboler, t.ex. giljotinen, som man har låtit oss betrakta framför riksdagshuset. Ändå vill jag inte förneka att de fria teatergrupperna har det besvärligt. Kulturrådets bidragsfördelning har framkallat denna kritik. Men jag vill understryka att medlen för de fria teatergrupperna hela tiden har fått förstärkning, även i årets budget. Om man ser på utvecklingen från 1983, kan man konstatera att de fria teatergrupperna har fått en 50-procentig reell medelsökning. Under den socialdemokratiska regeringstiden har det alltså blivit en fördubbling av stödet. Riksdagen låter kulturrådet självständigt fördela stödet enligt vissa principer. Kulturrådet har kunskapen och expertisen på detta område. Principerna vid fördelningen är: —- konstnärlig kvalitet, —- hänsyn till grupper som är verksamma utanför Stockholm, — barnverksamhet, — tillräckligt lokalt stöd och tillräckligt intresse. Dessa kriterier har alltså legat till grund för fördelningen av bidragen. Såvitt jag förstår har kulturrådet vid årets fördelning försökt vara realistiskt och inte splittrat stöden till ett stort antal grupper. Folkpartiet yrkar på en ökning med 2,7 milj.kr. och vpk en ökning med 5 milj.kr. utöver regeringens förslag. Moderaterna vill däremot frysa bidragen till en nivå som motsvarar innevarande budgetårs. Folkpartiet anser att man skall satsa mer på barnoch ungdomsteater. Här bör nämnas att vi internationellt sett har en bra barnoch ungdomsteater i Sverige. Hälften av de fria teatrarnas verksamhet är barnteater. I statens kulturpolitik är barnteaterverksamhet prioriterad på många sätt. Folkpartiet och vpk vill genom omfördelning öka anslaget till Skånska teatern för att hjälpa teatern i fråga i dess ekonomiska kris, såsom har framgått av Margareta Mörcks yrkande. Moderaterna vill att utredningen om det regionala stödet skall få i uppdrag att utforma en stödform som är anpassad till Skånska teatern. Även centern är, som har framgått under dagens debatt, med på en reservation — tillsammans med folkpartiet och vpk — som tydligen är en protest mot kulturrådets fördelning av medel. Man skall berömma Skånska teatern för dess insatser men samtidigt konstatera att teatern får maximala bidrag från kulturrådet. Dessutom får Skånska teatern medel för regionala insatser och utöver nämnda anslag ytterligare extra medel. Såvitt jag förstått kommer Skånska teaterns ekonomiska kris att få sin lösning när flera kommuner vid sidan av Landskrona och flera landsting är beredda att anslå pengar. Sedan till biblioteksverksamheten. Vpk yrkar återigen att anslagen till inköp av litteratur på invandraroch minoritetsspråk skall ökas, såsom också har framgått av Alexander Chrisopoulos anförande. Nu är det så, att budgetposten är avsedd för nya grupper av invandrare. Riksdagen fattade beslut om detta år 1985. Meningen är väl att kommunerna tar ansvar för sina invandrare och minoriteter som har vistats här en längre tid — eller är bosatta i kommunerna. Det var således aldrig meningen att det statliga stödet skulle ta över kommunernas ansvar. Arbetsplatsbibliotekens verksamhet är viktig när det gäller att nå nya grupper. Moderaterna yrkar att stödet inte skall utgå till denna verksamhet. Vi anser att man skall fortsätta att ge stöd till kulturen på arbetsplatserna. Däremot är utskottsmajoriteten inte beredd att utöka stödet, som yrkas i vpk-reservationen. Erfarenheterna motiverar ännu inte ökat stöd. I folkpartiets och centerns reservation yrkas på en ökning av medlen för Svenska barnboksinstitutet. Vi kan endast konstatera att institutet i fråga är uppmärksammat och har fått höjda anslag. Vpk har återigen i en reservation yrkat att en bibliotekslag införs, såsom också har framgått under dagen. Frågan har varit föremål för omfattande granskning 1985, och något nytt har inte framkommit. Moderaterna föreslår i en reservation att man inte skall ge stöd till konstinköp för folkparker, Folkets hus, bygdegårdar och nykterhetsorganisationers samlingslokaler. Alla andra parter ansluter sig till socialdemokra ternas uppfattning. Det är här fråga om att förmedla kultur ute hos folket — och till alla. Herr talman! Till sist vill jag behandla de socialdemokratiska reservationerna 28 och 29 beträffande lånecentraler och depåbibliotek. Utskottsmajoriteten har beslutat om en förhandlingsram som betyder ökning av anslagen motsvarande tio grundbelopp eller 760 000 kr., och bibehållande av låneverksamheten i Malmö. Vi socialdemokrater anser att förhandlingsuppdraget mellan staten och de tre kommunerna Malmö, Stockholm och Umeå avseende dessa kommuners åtagande för lånecentralsoch depåbiblioteksverksamhet skall slutföras utan statens inblandning -— eller övrig inblandning. Vi anser inte att riksdagen skall föregripa pågående förhandlingsarbete, och vi har ingen anledning att frångå detta ställningstagande. Jag yrkar ännu en gång bifall till de socialdemokratiska reservationerna 28 och 29 och i övrigt bifall till utskottets hemställan, vilket innebär avslag på alla andra reservationer.

Herr talman! Jag vill ta upp några av de punkter där Erkki Tammenoksa misstänkliggjorde syftet med våra reservationer. Först var det fonogramproduktionen. Statliga pengar till statliga organ innebär en liten konkurrensfördel. Det finns andra grammofonbolag som gör ”smala” inspelningar precis som Rikskonserters, men de får inte samma stöd. De kan söka produktionsstöd, men de har inte ett fast stöd i botten. Det är precis samma förhållande som med t.ex. En bok för alla i förhållande till annan utgivning av pocketböcker med kvalitet. Vi kommer så småningom att behandla den frågan också. Detsamma gäller i fråga om Skådebanan och teaterföreningarnas teaterombud. Det är en liten konkurrensfördel med statliga pengar till statliga institutioner. Utskottet hade tillfälle att besöka en Norrlandsstad — om det var Sundsvall eller någon annan skall jag låta vara osagt — där vi fick en entydig uppfattning om att det var de ideellt arbetande teaterombuden som hade de största framgångarna med att värva teaterovana människor till teatern, inte Skådebanan som också fanns på platsen. Så till frågan om kulturrådets fördelning av pengar. Jag vet inte om Erkki Tammenoksa missuppfattat vårt förslag när det gäller Skånska teatern. Vi ville att en sådan teaterform som Skånska teatern, Folkoperan och Oktober, alltså de som är ett mellanting mellan en fri grupp och en fast teater, också skulle komma med i den utredning om regionala institutioner som vi väntar på. Det måste vara alldeles omöjligt för en referensgrupp från kulturrådet att bilda sig en uppfattning om alla de många gruppernas produktioner. Jag har mig bekant grupper som har gjort många produktioner, av vilka referensgruppen endast har sett en. Det måste vara svårt att bestämma nivån på stödet med ledning av det. När det gäller arbetsplatsbiblioteken tycker jag att det är brottsligt att plottra bort resurserna på att ge ett litet stöd till en så pass udda företeelse. Folkets hus osv. Jag tycker att det skulle vara bra med litet statliga pengar exempelvis till Medborgarskolan, Lärarnas riksförbund och Enhörna IF:s klubbstuga. Jag vet liksom inte skälet till att vissa organisationer och lokaler skall ha statligt stöd för sina konstinköp.
Herr talman! Först då frilansmusikerna. Folkpartiet föreslår en relativt liten höjning i förhållande till anslagets storlek, men den begränsade höjningen skulle ändå kunna få stor betydelse för att ge dessa musiker fler arbetsuppgifter. De nya regionala huvudmännen, dvs. landstingen, klagar redan över att deras pengar inte räcker till den här uppgiften. Problemet har kommit fram från litet olika håll i landet. Sedan tycker jag att det är bra att kunna konstatera att vi i stort sett är ense om att de fria teatergrupperna är bra, att de behövs och att de betyder väldigt mycket för det svenska kulturlivet. Men då är problemet att vi har för litet pengar att ge dem och att det finns för många stora och duktiga grupper. Man kan fråga sig vad som finns att göra åt det. Nu säger socialdemokraterna att anslaget under de senare åren har ökat med 50 96, men det är fortfarande inte mer än 37 miljoner som fördelas till alla de här grupperna. Trots allt står de för en tredjedel av all svensk teaterproduktion. Såvitt jag kan förstå måste anslaget höjas, och folkpartiet försöker i alla fall i sitt förslag att gå i den riktningen. Jag skulle också säga någonting om lånecentralerna. Erkki Tammenoksa säger att vi inte kan gå in och peta i förhandlingarna, utan de måste slutföras. Till det vill jag säga att man har haft väldigt lång tid på sig. Regeringen uppdrog åt förhandlingsnämnden i oktober 1985 att starta den här förhandlingen, dvs. för ungefär två och ett halvt år sedan. Det tillsattes en utredning inom statens kulturråd i mars 1986, men sedan har det inte hänt så mycket. Det har alltså gått väldigt lång tid, men jag tycker inte att förhandlingarna borde vara så svåra. Det är inte så förskräckligt mycket pengar det är fråga om. Vi har sett oss tvungna att reagera här i riksdagen, därför att vi har fått besked om att man tillämpat en mycket märklig förhandlingsordning. Man har förhandlat med en kommun, och såvitt jag kan förstå av de uppgifter vi har fått har det skett bakom ryggen på de andra. Då måste vi i riksdagen ha rätt att reagera.

Herr talman! Erkki Tammenoksa sade att regeringens målsättning är att de vita fläckarna i landet vad gäller teaterverksamhet skall minska så mycket som möjligt. Från vpk:s sida anser vi att ett sätt att åstadkomma det är att stödja de fria teatergruppernas verksamhet, och vi har haft fräckheten att komma med det oerhörda förslaget att anslå 5 milj.kr. till den verksamheten. Vi anser att det är en summa som är nödvändig för att de fria teatergrupperna skall kunna fortsätta att bedriva sin mycket värdefulla kulturpolitiska gärning. Anslagens storlek är alltid resultat av politiska överväganden och politiska prioriteringar. Regeringen gör exempelvis den bedömningen att det är legitimt att satsa 10 milj.kr. på åtgärder för att bevara värdefulla kulturbyggnader. Samma regering anser tydligen att 5 milj.kr. för att bevara det antal fria teatergrupper som finns i dag är alldeles för mycket. Statens kulturråds bidragsgivning till de fria teatergrupperna betraktar Erkki Tammenoksa som realistisk. Vi anser att det realistiska sättet att fördela anslag till olika grupper inte är något annat än ett försök till sanering bland de fria grupperna, dvs. vissa grupper skall försvinna och vissa andra skall fortsätta att föra en tynande tillvaro. Vilka kriterier som kulturrådet använder för denna kulturpolitiska gärning vet vi inte. Anslaget till inköp av litteratur på invandraroch minoritetsspråk är ingen ny post, utan den har funnits tidigare. Tidigare gjorde regeringen tydligen en annan bedömning än i dag. Tidigare ansågs detta vara en värdefull insats för uppfyllandet av de invandrarpolitiska målsättningarna, men man anser inte det i dag. Invandringen till Sverige har ökat till följd av den ökade flyktinginvandringen, och följaktligen har behovet av litteratur på invandraroch minoritetsspråk också ökat. Det går inte att hela tiden överlämna det ekonomiska ansvaret till kommunerna, när man vet att många kommuner befinner sig i en ekonomiskt mycket svår situation. På samma sätt är det med arbetsplatsbiblioteken. Det är bevisat att utan statligt ansvarstagande riskerar hela reformen med arbetsplatsbibliotek att försvinna så småningom.

Herr talman! Jag vill först för Gunnel Liljegren påpeka att Litteraturfrämjandet inte är någon statlig institution. Vi skall diskutera Litteraturfrämjandet senare, och jag skall inte föregripa den debatten, men jag kan säga att Litteraturfrämjandet gör en värdefull insats. Det försökte jag säga tidigare i dag i utskottets sammanträde. Man försöker täcka in s.k. smala områden. Det gäller också i fråga om Svenska rikskonserters satsning på svensk musik. Vi hade tidigare här i kammaren en diskussion om amerikanisering. Ett sätt att motverka den är att på olika sätt slå vakt om svenska språket, satsa på svensk musik osv., där det finns möjligheter och där man ser att inte andra gör något. När det gäller de fria grupperna är Margareta Mörck och jag inte ense. Moderaterna vill ju inte ha någon ökning av anslaget, medan regeringspartiet vill ha en ökning. När det gäller frilansare och frågan om musiken får vi uppmärksamt följa frågan och se om det blir så att frilansare inte får de möjligheter man vill att de skall ha. Till Alexander Chrisopoulos vill jag säga att jag givetvis har respekt för vpk:s förslag på 5 miljoners ökning när det gäller de fria teatergrupperna. Men någonstans tar man ställning till helheten i sina anslag, och vi har stannat på plus 2 miljoner. Jag ifrågasätter inte ärligheten bakom hans krav på 5 miljoner, men det är budgeten i sin helhet som skall diskuteras. Vi kan gärna i fortsättningen ha en debatt om hur dessa bidrag skall fördelas. När det gäller litteratur för invandrare ute i kommunerna har jag den personliga uppfattningen att man måste följa upp vad som händer. Jag har sagt att en rapport om vad som händer med invandrarfrågorna ute i kommunerna är på sin plats. Först då vet vi om kommunerna har försämrat sitt stöd för invandrarlitteraturen. Jag får sluta här, eftersom min tid är ute.

Herr talman! En kulturpolitisk diskussion i dag förs med nödvändighet mot bakgrund av en något splittrad bild av kulturens läge. När vi i riksdagen diskuterar kultursituationen är det mycket vanligt att hoten dominerar debatten. Det finns skäl att uppmärksamma hoten. Vi ser en kommersialisering av människors själar som är allvarlig. Vi ser omkring oss en exploatering av våld, t.ex. videovåldet. Vi ser också i de bästa av familjer en andlig förtunning över vilken vi kan hysa oro. Den kommer till uttryck i den litet slappa proklamationen från moderaterna i Gävle: folkteater eller sjukvård — valet är ditt! För egen del föredrar jag att vara frisk och kunna gå på teatern framför att kunna utnyttja sjukhuset. Jag tycker det är ett märkligt sätt att formulera en valsituation. Men vi har också löften att emellanåt lyfta fram, i synnerhet när vi diskuterar kulturpolitik. Det är först mot bakgrund av de löftesrika tecknen som vi har möjlighet att bedöma om vi har kommit ett stycke på väg. Redan av det skälet har jag svårt att alltid diskutera fria grupper utifrån beskrivningen av deras omöjliga läge i stället för att diskutera utifrån det som de faktiskt uträttar. Jag tror att de fria gruppernas situation i samhället och i politiken skulle förbättras, om man litet oftare bemödade sig om att tala om icke hur svårt de har, Alexander Chrisopoulos, utan om vilken föreställning man såg senast och tyckte var så bra att man ville rekommendera någon granne i riksdagsbänken att gå och se den. Det är ett mycket konkret sätt att agitera för en ökad uppmärksamhet och förståelse. På den punkten tycker jag vi ibland brister. Jag kan se omkring mig i samhället hur det är en ökad medvetenhet om kulturens värden. Kultur i skola-satsningen, som med sina 16 miljoner per år varit relativt blygsam, har ändå haft en närmast explosiv framgång, och i sin tur genererat pengar som funnits i skolväsendet och i kommunerna. Det är sannolikt att vi i dag för kulturverksamhet i skolan utöver dessa 16 miljoner per år får mellan två och tre gånger så mycket till som förs in i systemet för olika kulturverksamheter. Vi har kunnat se ett mycket stort intresse som möter den satsning som föreslås i år på biograffilm för barn och ungdom för sex miljoner. Vi kan se hur ett allmänt intresse för musik och teater växer fram. Teaterintresset ökar. Vi ger inte teateranslagen för att mätta ett sviktande intresse. Det finns ett starkt och växande intresse. Teatern har också utvecklats i vårt land. Det gäller institutioner både som en sammanslutning av personer och hus. Det är ingen tillfällighet att ett par av de senast tillkomna regionala teaterinstitutionerna har fria grupper som kärna: Folkteatern i Gävle och Mercuriusteatern som skall övergå till Skaraborgs läns teater den 1 juli i år under förutsättning av riksdagens bifall. Vi har teaterhus inte bara i Umeå, utan också i Pajala och i Ljungaverk för att ta några exempel. Vi har kunnat se en framgång med regionaliseringen under de gångna åren, om man jämför med tillståndet 1974. Detta är inte ett försök att ge en yvig och dövande beskrivning av ett tillstånd som är bra. Jag vill beskriva och förklara att de politiska åtgärderna har givit resultat, att vi faktiskt har visat att vi med de insatser som gjorts har kunnat komma ett stycke på väg. Låt mig nu koncentrera resonemangen till de fria gruppernas ställning. De fria grupperna på områdena teater, dans och musik har i dag en mycket stark konstnärlig ställning. De har hög kvalitet. Det finns anledning att upprepa det. Detta kommer till uttryck i barnteaterföreställningar som de som Byteatern i Kalmar ger, men också i en så exklusiv konstnärlig grupp som den samiska teatern Dalvadis. Den senare är oerhört exklusiv i sin konstnärliga verksamhet, men det finns anledning att uppmärksamma den. Det kommer till uttryck i mim-ensemblerna och i dansgruppen Rubicon i Göteborg och den stora, numera i realiteten institutionaliserade, Folkoperan i Stockholm, för att ta några exempel. De fria teatergrupperna har emellertid en utomordentligt svår ekonomi. Det är skälet till att dessa grupper har haft en prioriterad ställning när det gäller anslag under den period den socialdemokratiska regeringen har suttit vid makten. Jag är medveten om att ingen tycker att det har varit tillräckligt, men jag vill ändå understryka att nivån på anslagsökningen på kulturområdet som helhet — vilket ingalunda har varit utsatt för nedskärningar, vilket alltid påstås — i realvärde har varit 11 96 under denna period. Ökningen för de fria grupperna har uppgått till 20 26. Man kan naturligtvis ha synpunkter på den fördelningen. Jag är öppen för en sådan diskussion, men jag vill ändå redovisa de faktiska siffrorna. I realvärde ligger de fria teatergruppernas anslagsnivå i dag 45 96 över nivån för åtta år sedan. Det är förutsättningarna i stort. Men ändå, vilket är allvarligt. kan Teaterförbundet redovisa en arbetslöshetsstatistik som jag finner djupt oroande. Enligt Teaterförbundet är arbetslösheten bland skådespelare högre än tidigare. Förra året var arbetslösheten 13 96. Men samtidigt — och det kan man inte blunda för — sägs det i en skrivelse som jag har fått från Teaterförbundet att allt fler är verksamma inom scenoch medieområdet. Medlemsantalet i Teaterförbundet har ökat från 4 278 vid utgången av 1985 till 4 730 vid utgången av år 1987. Man har alltså fått 452 fler medlemmar. Det innebär alltså 10,5 20 fler medlemmar på två år. Det betyder att fler är verksamma på området och att det har blivit fler arbetstillfällen. Men eftersom det på detta område inte finns någon styrning som gör att antalet arbetstillfällen alltid kan omsättas i helårsarbetstillfällen har detta samtidigt inneburit att fler har drabbats av arbetslöshet. Det är naturligtvis ett stort problem om en hel del av de skådespelare som har en lång yrkesutbildning och som arbetar på institutioner eller som frilansar ställs utanför arbetsmarknaden. När det gäller området som helhet är det viktigt att även peka på att det finns vissa ytterligare anslag som omfattar de fria gruppernas verksamhet. Bl.a. tillförs de fria grupperna extra medel från lotteriverksamhet. Under fjolåret kunde regeringen t.ex. tillföra en extra slant av lotterimedlen, vilket närmast var att betrakta som väderlekskatastrofbidrag. Några fria teatergrupper skulle försöka få in litet pengar på sin sommarteater i fjol. Vi fick emellertid en sommar som mer liknade vinter. Därför fick de inte in de pengar som behövdes. Vi har då kunnat använda de pengar som tas från lotteriverksamheten. Jag tror att det är en fördel, eftersom man i denna diskussion hela tiden talar om att man inte vill ha de låsta strukturerna, man vill inte ha institutionerna. Då måste man också acceptera att man har möjlighet att med vissa sidomedel göra den typen av tillfälliga insatser när så behövs. Det får vi försöka göra. Skånska teatern har fått stora statliga bidrag, säger en del. Den har i varje fall fått större statliga bidrag än andra. Den enda kommun som har gett kommunala bidrag till den är Landskrona kommun. Nu, efter det att vi i vintras hade ett möte i Landskrona, började uppenbarligen ett antal kommuner vakna och inse vilka kvaliteter Skånska teatern har. Jag vet inte hur mycket den kommun som Margareta Mörck bor i har gett den teatern. Är det en av de mest generösa kommunerna efter uppvaknandet, eller befinner den sig fortfarande i stadiet strax före väckarklockans ringning? Jag vet inte, jag frågar. Det statliga stödet till de fria teatergrupperna måste fördelas av kulturrådet. Det skall inte regering och riksdag göra, enligt min bedömning. De som tar ställning till den sammanlagda anslagsvolymen bör inte samtidigt göra kvalitetsbedömningen. Det är viktigt att man då utsätter sig för obehaget att emellanåt få kritik, eftersom det är ett värde i att en självständig fördelning görs. Vi har i år föreslagit, utöver de pengar som finns på anslaget till de fria grupperna, en dispositionspost för kulturrådets fria disposition. Detta innebär en ökning med 8,5 miljoner, vilket alltså sammanlagt ger 13,5 miljoner. Dessa pengar var det meningen att kulturrådet skulle kunna använda för barnoch ungdomskultur, bl.a. teater för barn och ungdom. Hur går det när det förslaget konfronteras med riksdagen? Jo, då säger majoriteten i utskottet att man kanske kan ta en miljon från detta anslag, och i stället lägga den på litteraturstödet. Då får socialdemokraterna foga en reservation till betänkandet. För en liten stund sedan bifölls den reservationen. Då satt jag här och tänkte att det naturligtvis är Alexander Chrisopoulos och hans vpk-kompisar som har insett att det var dumt att så att säga sno de fria teatergrupperna på den miljon de kunde få den här vägen. Men jag ser på omröstningslistan att det inte var på det sättet. Det var i stället en del moderater som avstod från att rösta. Kanske avstod de av misstag, det vet jag inte. I så fall var det ett lyckosamt misstag, eller också upptäckte de att Alexander Chrisopoulos och hans kompisar hade ryckt fram för att få hålla Ingrid Sundberg och andra moderater i handen när det gällde att se till att man inte skulle kunna anslå de här pengarna till barnoch ungdomsteater och annan verksamhet för barnkulturen genom kulturrådet. Kanske moderaterna då blev så förfärade att upptäcka att de höll fel personer i händerna att de avstod från att rösta. Jag gör ingen analys, jag bara gissar vad som möjligen kan ha inträffat, eftersom jag vet att Alexander Chrisopoulos och hans vänner stod kvar på den moderata fronten vid omröstningen. Vi har även i år fördelat kulturmedel i regionalpolitiska propositioner, bl.a. 6 miljoner i Bergslagspropositionen. Thage Peterson, min kollega i industridepartementet, har alltså sett till att man i en regionalpolitisk proposition också tar med kulturmedel. I Norrbottenspropositionen ges länsstyrelsen möjlighet att fördela 10 miljoner för kulturändamål. Detta är nytt, och det är ett sätt att erkänna kulturens stora betydelse i ett regionalt perspektiv. När vi diskuterar de fria teatergrupperna är jag den siste att säga att de har det bra. Jag känner till deras verklighet. Samtidigt måste jag erkänna att jag utsätter mig för kritiken, därför att jag vågar erkänna spännvidden mellan det önskvärda och det möjliga. Icke ett ögonblick vill jag söka beskriva det som vi i årets budget har sett som möjligt som om det vore det önskvärda. Jag tycker att det är viktigt att vi går vidare, att vi utnyttjar de möjligheter vi har, att vi bildar opinion och att vi vinner ökat stöd. Jag möter ganska ofta de fria teatergruppernas företrädare, och jag är övertygad om att de har möjlighet att analysera vad som sägs i olika sammanhang och räkna ut var de har sina supportrar. Moderaterna vill sänka anslagen. I riksdagen vill folkpartiet och centern öka anslagen. Men när centern och folkpartiet får chansen att tillsammans med moderater vara ansvariga inom kommunalpolitiken, då är de ”svadare”. I Uppsala vill den borgerliga majoriteten i teaterstyrelsen sponsra Uppsala stadsteater, vilket har väckt upphetsning inom Teaterförbundet. Här i kammaren står Jan-Erik Wikström och säger att samhället självfallet måste stå för basresurserna. Jag undrar vad han säger när han kommer till Uppsala? Han kanske åker förbi Uppsala för att slippa svara på frågorna. Vi måste framöver vara beredda att ta steg för steg och låta kulturrådet få dispositionsmedel för att kunna utveckla och göra särskilda insatser. Vi måste också vara beredda att öka insatserna för att stödja och stimulera mottagarnas intresse — att få fler att titta och att få fler att ta del. I samtal och överläggningar med Teatercentrum och Teaterförbundet skall vi försöka finna former för att möjliggöra för de fria grupperna att fortsätta att spela en roll för en rik konstnärlig utveckling. Jag inser och medger att deras situation i dag är besvärlig. Om vi skall göra en bedömning av förutsättningarna framöver tycker jag emellertid att det är viktigt att också erkänna de faktiska förutsättningarna, nämligen att vi har gjort ett antal väsentliga förstärkningar under de år som har gått. Och vi skall dra slutsatser när det gäller hur fördelningen skall vara och hur vi skall få fram mer pengar. Det är sådant som vi måste ta itu med. Slutligen, herr talman, några korta kommentarer till vad som har sagts av övriga talare. Gunnel Liljegren är i dag utomordentligt klar i sitt inlägg. Hon brukar vara klar. Men jag har aldrig hört henne vara så klar i sitt språkbruk som när hon säger: Gör processen kort med Skådebanan; vår sedvanliga motion om avslag på förslaget om bidrag till arbetsplatsbibliotek. — Det finns alltså ett klart språkbruk som markerar viljeinriktningen. För det är jag tacksam. Jag kan hålla med Stina Gustavsson om att det naturligtvis kan bli besvärligt om kulturrådet gör detaljfördelningar, innan bidragen är beslutade, men det är ju en svår beslutsprocess för riksdagen. Alexander Chrisopoulos säger att regeringen tydligen prioriterar vård av gamla hus med ett anslag på 10 miljoner. När det gäller kulturmiljöpropositionen som kommer att behandlas i juni så vill jag säga att jag tror att alla medborgare i vårt land borde anse det rimligt att vi avsätter den summan till ett område som har varit så eftersatt. Det finns alla skäl till att vi över partigränser, över yrkesgränser, värnar om och vårdar den fysiska miljön, så att vi i dessa hus har möjligheten att bl.a. spela teater framöver. Jag tycker alltså att kopplingen mellan att vilja flytta över 5 milj.kr. från vård av gamla nedsmutsade hus till fria grupper, vilket jag förstod var Alexander Chrisopoulos avsikt, inte var en helt lyckad prioritering, om jag får säga min mening.

Herr talman! När det gäller det som kulturministern här senast sade vill jag säga att uttalandet från min sida inte var menat som något negativt. Det var bara ett exempel där jag försökte belysa att varje form av prioritering som man gör i anslagshänseende är ett resultat av de politiska värderingar som varje parti har. På dessa bygger man sedan sina förslag, och på det sättet har också regeringen gjort politiska prioriteringar när det gäller den här verksamheten. När det gäller de fria teatergrupperna är jag självfallet den siste att vilja dölja den positiva roll som de grupperna spelar i dag i det kulturpolitiska livet i Sverige. Jag kan till det som kulturministern har sagt tillägga mycket annat som gör att de fria teatergruppernas verksamhet är värdefull och bör bibehållas. Men det är just därför som vi är oroliga, och det är just därför som vi genom att satsa ytterligare 5 milj.kr. vill garantera att de också i fortsättningen skall spela den positiva roll som kulturministern här åberopade. Om de inte hade spelat någon som helst roll — ja. då skulle det vara ointressant att satsa några som helst pengar på deras verksamhet. Däremot kan man inte så att säga besvärja bort den kritiska situation som de fria teatergrupperna befinner sig i genom att tala väl om deras verksamhet, vilket kulturministern tycks föredra att göra från talarstolen. Situationen blir inte bättre om kulturministern framför litania om deras värdefulla verksamhet, snarare tvärtom. Just de honnörsord som kulturministern använder legitimerar en ökad satsning som kan garantera de här gruppernas fortlevnad och verksamhet. Herr talman! Det finns något i den grekiska retoriken som heter epitafios, klagosången. Vari består kulturministerns klagosång i dag? Jo, att en socialdemokratisk reservation har vunnit riksdagens majoritet! Det är det som kulturministern klagar på, eftersom just den här socialdemokratiska reservationen kommer att kosta regeringen ytterligare 1 milj.kr., en oerhörd summa av anslaget till kulturverksamhet. Att moderaterna aktivt har bidragit till hela den här historien om miljonen, det är det som kulturministern klagar över. Men det är ju er sak. Det är ju er reservation som så att säga har gått igenom. Ni hade alla möjligheter i världen att avstå från den här voteringen, men det gjorde ni alltså inte. Från vpk:s sida anser vi att 1 milj.kr., som vi vill disponera till litteraturstöd, är nödvändiga medel. Efter det att vi läst och hört Författarförbundets uppfattning om litteraturstödet och sedan vi undersökt hur det ligger till på detta område, har vi kommit fram till den slutsatsen att ytterligare 1 milj.kr. behövs. Men vi har samtidigt föreslagit en ökning av anslaget till de fria teatergrupperna med 5 milj.kr. Vad gäller våra anslag kommer kulturrådet inte att mista några medel, utan det får ökade resurser i stället. Den som har att våndas är regeringen, som kommer att betala ytterligare 1 milj.kr. tack vare moderaternas voteringsförfarande.

Herr talman! Kulturministern började sitt anförande i en vänlig och konstruktiv anda, vilket gjorde att vi alla lyssnade med intresse på hur socialdemokraterna tänkte sig framtiden för de fria teatergrupperna i vårt land. Vi fick höra vissa synpunkter som gör att man tyvärr måste konstatera att kulturminister Bengt Göransson inte vill se längre framåt än till den situation där vi befinner oss i dag och möjligtvis en regnig sommar till. Det vi moderater har gjort är att vi begärt att man i samband med den översyn som skall göras av det regionala kulturstödet också ser efter om vi kanske måste införa en annan typ av stöd för en viss typ av fria grupper. Det finns en oerhörd variation av fria grupper. Det finns Skånska teatern, teatergruppen Oktober och flera väl etablerade rörelser som har fasta ensembler och ofta också fasta lokaler, och de fungerar egentligen som en institutionsteater. Det finns andra fria teatrar, och eftersom kulturministern sade att man skulle tala om de föreställningar man senast hade sett, så kan jag nämna att jag i de något ruskiga distrikten vid 14:e gatan i New York resp. Brooklyn, med ca 30-35 åskådare närvarande, sett föreställningar under så primitiva förhållanden att ingen svensk teatergrupp över huvud taget skulle kunna tänka sig något liknande som arbetsmiljö. I det ena fallet var det fråga om tre enaktare av Strindberg, i det andra fallet var det en amerikansk pjäs. Den typen av fria grupper har vi för litet av i Sverige. Vi har för få av dem, och vad vi skulle behöva är fler av dem runt om i landet. Missförstå mig inte, Prot. 1987/88:105 jag menar självfallet inte att de väletablerade grupperna skall förvandlas till 21 april 1988 något i stil med det här enkla. Men vi håller på att fastna i institutionaliserantr am. 4 . defria grupper, medan det är allt färre nya grupper som dyker upp. I dag går gränsen i stället vid amatörteatrarna, och det är inte dessa jag talar om. Hos dessa finns det en variation och en aktivitet som jag tycker är mycket rolig. Men när det gäller fria teatergrupper dyker de inte längre upp på nya platser, i motsats till de etablerade fria grupperna som har kraft att göra sina krav gällande när det gäller ekonomin, eftersom de är starka och väletablerade. Vi har våra länsteatrar, men vi kommer också att få många fler, vad jag vill kalla institutionsteatrar, de må kalla sig fria grupper, som för att fungera har behov av ett mer reglerat stöd. Jag delar kulturministerns uppfattning att det inte är nödvändigt att det skall vara ett statligt stöd. Bengt Göransson ställde ju frågan till Margareta Mörck, men jag kan ju säga att Bjuv, min hemkommun, var en av de allra första som var med och beviljade kommunalt bidrag till Skånska teatern i Landskrona. Låt dessa fria grupper etablera sig och bli etablerade teatrar! Vi har för få teatrar i Sverige. Trots de satsningar som har gjorts har vi kunnat konstatera att antalet teaterbesök inte har ökat. Det är knappast fler människor som går på teater i dag än för 15 år sedan. Vår uppfattning är att med en framväxande, dynamisk teaterverksamhet måste också teaterbesöken öka. Från regeringens sida och i dag inte minst från de fria teatergruppernas sida tar man sikte på de stora, fasta ensemblerna och säger: Vi behöver mer pengar — annars lägger vi ned verksamheten. Men då blir det inte kraft över till de små och primitiva teatrarna, de teatrar som antingen växer sig starka eller dör. I den fria teaterverksamheten behöver vi faktiskt också ett urval — att några teatrar överlever och att några inte gör det. Men här skall allt vara så reglerat, och det skall vara statsbidrag till varenda teater. Vi moderater tror inte på det, utan vi tror på en dynamik och en frihet. Vi tror också — det vill jag säga för att det inte skall bli något missförstånd — på ett ansvar för kommunerna. Varför kan vi inte inom en tioårsperiod ha teatrar i många fler svenska städer än i dag? Men då säger länsteatrarna: Här finns det inte plats för fler teatrar utan bara fria grupper. Jag tycker det var roligt att få säga detta. Jag vill tillägga att jag delar Bengt Göranssons uppfattning i fråga om valet mellan sjukhus eller teater. Jag tror att jag reagerade lika kraftfullt som han mot det aktuella yttrandet. Till sist beträffande den votering som vi just haft: Vi moderater har visat med vår reservation vad vårt ställningstagande är. Jag hörde till dem som senare avstod, och jag är medveten om att socialdemokraterna, som har regeringsmakten, vann omröstningen. Men detta är ju det vanliga tillvägagångssättet. Vi är medvetna om vår budget, och genom att rösta på vår reservation har jag visat vad jag tyckte i det här fallet.
Herr talman! Innan jag glömmer bort det vill jag fråga kulturministern om den utredning om det regionala kulturstödet som har varit på tapeten några gånger i dag. Vi fick ju majoritet för att ge regeringen till känna att den utredningen måste tillsättas. Det är nämligen ett helt år sedan vi beställde 70 den. Detta är viktigt. Kulturministern uppehöll sig vid den regionala utvecklingen i landet och sade att den var positiv. Det kan man kanske hålla med om till viss del. Men systemet med det statliga bidraget till regionala kulturinstitutioner har vi haft i tio år, och det är nog dags att se över det. Sedan vi fick igenom yrkandet om en översyn har det bekräftats vid alla möjliga uppvaktningar och studiebesök som vi haft i kulturutskottet från museer, teatrar, musikinstitutioner m.m. att det är dags för en översyn. Jag undrar nu när utredningen kommer att tillsättas. Sedan beträffande de fria grupperna: Anslagen ökar, och kulturministern säger att de har fördubblats under den här regeringen. Då kan jag säga att anslagen under den borgerliga regeringsperioden minst fördubblades också. Men jag tycker det är rätt ointressant att tvista om vem som har höjt anslagen till de fria grupperna mest. Under den här tiden har de fria gruppernas verksamhet utökats. Det har skett en mycket positiv utveckling, och vi har i dag många fler grupper och en mycket större verksamhet. Som jag sade tidigare står dessa grupper för drygt en tredjedel av hela landets teaterutbud. Fortfarande fattas det pengar. Då tycker vi inte att det skall göras en omfördelning inom kultursektorn och framför allt inte mellan de fria grupperna. Det som förfärade oss i kulturrådets nya fördelning var att en hel del grupper plötsligt hade gått miste om sina verksamhetsbidrag. Det hade i varje fall inte folkpartiet tänkt sig. Man kan inte heller ta pengar från litteraturstödet, vilket diskuterades, och sätta det gentemot stödet till barnkulturen. Kultursektorn måste i stället tillföras nya pengar, och de fria grupperna måste också tillföras nya pengar. Så till Skånska teatern och kommunerna i Skåne. Det har funnits vissa problem. Visst har viljan att ställa upp funnits. Skånska teaterns eventuella nedläggning har väckt en enorm debatt, och jag tycker nog att man har visat både intresse och god vilja. Men det har ju funnits en del formella problem. Man har inte riktigt vetat om det hela stred mot kommunallagen osv. Det är väl bäst att jag svarar kulturminister Göransson på frågan om hur det står till i Båstads kommun. Där vill socialdemokraterna och folkpartiet ge pengar till Skånska teatern. Mot oss har vi en majoritet av centerpartister och moderater. Det blir alltså inget bidrag, i varje fall inte i den här omgången. Sedan kan jag inte låta bli att fråga Ingrid Sundberg —- även om jag inte vet om jag får något svar — vem som drev frågan om kommunalt bidrag i Bjuvs kommun.

Herr talman! Den regionala utredningen, Margareta Mörck, skall självfallet komma till stånd. Det gäller alltså utredningen av hur fördelningen av det statliga bidraget skall ske. Jag vill bara i det sammanhanget påminna om att den utredningen handlar om en fördelning till länsinstitutionerna. Den berör alltså inte de fria grupperna. Margareta Mörck säger vidare att man inte skall ta pengar till litteraturstöd från pengar till fria grupper. Nej, jag tycker inte det, och därför blev jag litet upphetsad över att upptäcka att utskottsmajoriteten just har valt att ta pengar från kulturrådets fria disposition, bl.a. för barnoch ungdomsteater, för att lägga de pengarna på litteraturstödet. Ingrid Sundberg konstaterade att moderaterna avstod från att rösta när de inte fick gehör för sin reservation. Då kan jag faktiskt konstatera, Alexander Chrisopoulos, att Ingrid Sundberg möjligen kan finna något behag att i varje fall Alexander Chrisopoulos stod fast vid uppfattningen hos den utskottsmajoritet där han befann sig i sällskap med moderaterna. Socialdemokraternas reservation vann alltså, och det är vi glada för. Det är bra att kommunerna i Skåne och Kristianstads läns landsting nu börjar visa intresse och har beviljat bidrag till Skånska teatern. Jag är inte säker på att dessa formella hinder för att ge bidrag som förut har åberopats har funnits. Företrädare för kommuner som jag har mött har alltid sagt att man inte får ge bidrag till sådant. Men då har jag framhållit att det faktiskt finns kommuner som, såvitt jag vet, ganska tidigt —t.o.m. för tio år sedan — har lyckats ge bidrag till golfbanor. Vad är det för väsensskilt i fråga om syfte och ändamål som gör att man kan ge bidrag till en golfbana över en kommungräns men inte till en teaterinstitution? Jag tror alltså att det formella hindret inte är så påtagligt som man har velat göra gällande. Men jag är glad om vi nu kan få ett ökat stöd från kommunerna och landstingen. Jag tror nämligen att lösningen för de fria teatergrupperna bl.a. ligger i detta att vi får ett ökat ansvarstagande, att man hjälps åt i stället för att bara säga att detta är en sak för staten att stödja. Om jag nu får redovisa något av den diskussion som i dag förs beträffande några av de fria grupper som finns i Stockholm — vilket kan tyckas vara som att svära i kyrkan — kan jag nämna att man där från kommunalt håll anser att dessa grupper är viktiga. Därför finns det skäl att fundera över hur fördelningsprincipen framöver skall vara för att möjliggöra för en kommun = Prot. 1987/88:105 att ge bidrag till en grupp som man anser vara bra, även om kulturrådet skulle 21 april 1988 tycka att den är dålig. Vi får alltså försöka att ändå hitta någon form av avvägning och ta vara på de kommunala stöd som finns. Det är viktigt att detta byggs ut. Vi måste hjälpas åt för att argumentera för sådana stöd. Det kan vi göra genom att bl.a. se till att moderaterna inte får chansen att i år dra in 6 eller 11 miljarder kronor — det förekommer olika budgetvarianter i debatten — i form av besparingar som skulle göra att kommunerna inte har några pengar kvar att fördela. I Stockholm har landstinget genom ett särskilt regeringsbeslut fått möjlighet att disponera pengar som annars skulle ha gått till Arena Teaterbåten, en teaterinstitution vars verksamhet nu har lagts ned. Där har några fria grupper kunnat utnyttja detta. Jag försöker inte besvärja svårigheterna genom att tala väl om dem, Alexander Chrisopoulous. Men jag har under mitt liv, både som ung och som vuxen, lärt mig att en förutsättning för de politiska besluten i grunden alltid är en opinionsbildning som klargör att det man sysslar med, det man satsar på, är meningsfullt. Man kan aldrig hoppa över det moment som innebär att faktiskt tala om att man handlar på det sätt man gör för att man tycker att något skall utvecklas, att något skall bli bättre. Därför är det förödande om diskussionen om de fria grupperna utåt uteslutande skall föras i termer av att de skall ha bidrag därför att de har det så dåligt ställt. De skall ha bidrag därför att de är bra! Detta måste upprepas gång på gång. Jag frånhänder mig därmed inte ansvaret för att verka för att de kan få de högre bidragen. Jag skall göra vad jag kan. Vi har i årets budgetproposition lagt fram ett förslag som vi ansåg vara genomförbart. Budgeten är en sammanvägning av olika poster, där vård av gamla hus liksom studiemedel och insatser på andra viktiga samhällsområden, t.ex. skolan, ingår. Allt detta har vägts samman. Det förslag som vi gick fram med den 11 januari är ett förslag som vi anser oss kunna klara att försvara utan att försämra de samhällsekonomiska förutsättningarna men samtidigt vinna rimlig enighet om. Vi får finna oss i att andra partier och dess företrädare i riksdagen tycker annorlunda — det tillhör demokratins spelregler. Men i grunden är vi beredda att stå till svars för de bedömningar som vi har gjort, och vi tillåter oss att något kritisera dem som väljer att ta en punkt i sänder utan att se till helheten. Men jag anser att det finns anledning att vara litet kritisk, när somliga tycker att man skall finansiera litteraturstödet för att göra sig till vän med författarna och i det ögonblicket — alltså när man talar med författarna — inte bryr sig om att man snor miljonen från fria grupper.

Herr talman! Jag måste nog säga att kulturministern uppträdde något demagogiskt. Vi var av uppfattningen att litteraturstödet borde ökas med 1 milj.kr. Självfallet förhöll det sig på det viset. Men vi ville samtidigt inte ta någon miljon från de fria grupperna. Vi ville i stället öka deras anslag med ytterligare 5 milj.kr. Hade kulturministern delat vår uppfattning, skulle situationen för de fria teatergrupperna ha varit helt annorlunda i dag. Sedan något om den votering som socialdemokraterna har vunnit. 73 Kulturministern försökte göra affär av att vi här uppträdde tillsammans med moderaterna. Skulle man räkna alla de gånger som regeringen har fått igenom sina förslag med stöd av moderaterna, skulle man komma upp i en ansenlig summa. Jag rekommenderar kulturministern att göra en sådan undersökning. Det skulle kanske kunna bidra till att regeringen för en något annorlunda politik i fortsättningen, om man insåg vilket nära samarbete man ien rad frågor har haft med moderata samlingspartiet och för all del även med andra partier. Man får dessutom inte glömma att den seger som regeringen har vunnit genom att reservationen vann i voteringen har uppnåtts med aktivt stöd från just moderaterna. Detta får ni väl vara tacksamma för.
Herr talman! Jag är medveten om att vi inte vann under aktiv medverkan från vpk, Alexander Chrisopoulos. Det är detta jag har tillåtit mig att påpeka. Låt mig också citera vad som står i det utskottsbetänkande som Alexander Chrisopoulos har medverkat till: ”Kulturministern förordar samtidigt att anslagsposten ökas till 13,6 milj.kr. Härigenom bör kulturrådet få utrymme för ökade insatser bl.a. för barnoch ungdomsteater, anför han. — — —- Med hänsyn till det behov som finns att stärka litteraturstödet anser emellertid utskottet — — — att anslagsposten bör bestämmas till ett belopp som är 1 milj.kr. lägre än det i propositionen beräknade.” Det är detta som Alexander Chrisopoulos har sagt och som finns dokumenterat i utskottsbetänkandet.
Herr talman! Eftersom min taletid tog slut tidigare, vill jag nu återkomma för att tillägga en sak, även om statsrådet Bengt Göransson bättre än jag har svarat oppositionen beträffande t.ex. de fria grupperna. Det är en genomgående trend hos oppositionen att blanda sig i myndigheternas inre angelägenheter och pågående förhandlingar. Vi socialdemokrater accepterar inte detta. Tack för ordet!

Herr talman! Jörn Svensson har frågat mig vilka instruktioner säkerhetspolisen har vad gäller övervakningen av palestinska flyktingar i Sverige. Säkerhetspolisen svarar för polisverksamheten rörande brott mot rikets säkerhet. Till arbetsuppgifterna hör framför allt att bekämpa olika former av spioneri och terrorism och andra inre och yttre hot mot vårt demokratiska statsskick. Säkerhetspolisens verksamhet bedrivs utan någon detaljstyrning från regeringens sida. Detta gäller också i det avseende som Jörn Svenssons fråga tar sikte på. Enligt vad jag har erfarit har säkerhetspolisen inte haft någon särskild övervakning vid den demonstration som Jörn Svensson syftar på och inte heller tagit några fotografier vid tillfället.
Herr talman! Jag får väl tacka för svaret, även om jag tycker att det är ganska fräckt att man i riksdagens kammare kan stå och förneka det som alla människor som var på platsen vet. Om regeringen inte har förmåga att styra säpo är det hög tid att den skaffar sig en sådan förmåga, eftersom beroendet av det mygleri som förekommer inom denna konspiratoriska och hemliga organisation i statsapparaten börjar bli litet för uppseendeväckande, vilket kan återverka på regeringens anseende. Det är inte bara vid detta tillfälle som man upprörs över vad som sker. Jag har själv i polisens arkiv sett fotografier av demonstrationer där fotograferandets bakgrund inte har varit att man har velat efterspana personer som har varit misstänkta för brott eller förberedelse till brott. Det har i stället handlat om att skaffa sig en bild av dessa personers rörelsemönster — att de har varit på vissa platser — och få reda på deras identitet. När man vet vad som har förekommit vid vissa förhör i utlänningsärenden, råder det inget tvivel om att det i vissa fall finns ett samband mellan å ena sidan den sortens fotograferingsverksamhet och identifieringsverksamhet och å andra sidan de frågor som ställs vid sådana förhör. Det är nämligen uppenbart att frågorna vid sådana förhör i vissa fall när det gäller palestinier har emanerat direkt från den israeliska säkerhetstjänsten. Jag tycker inte att regeringen i denna tid skall vara så likgiltig när det gäller säpos samband med den israeliska säkerhetstjänsten, eftersom regeringen i längden ändå inte kan förneka och dölja det som sker. Det är stötande ting, och det borde vara regeringens plikt att ingripa mot säpos maktmissbruk.

Herr talman! Det är mycket hårda ord som Jörn Svensson tar till. Han beskyller mig bl.a. för att stå här och ljuga. Jag vill tala om att jag inte gör det. Såvitt jag har tolkat Jörn Svensson rätt gäller den demonstration som han avsåg i sin fråga en demonstration i Östersund. Det är en demonstration som har varit föremål för prövning av riksdagens ombudsman, JO. Vid denna demonstration togs fotografier, men inte av säkerhetspolisen. Det togs fotografier av en kriminalpolis som var ute på annat uppdrag och för det uppdraget hade med sig en kamera. Jörn Svensson må inte tro på de försäkringar som den här polismannen och hans kolleger har gjort. Jag gör det, och riksdagens ombudsman gör det. Sedan är det en helt annan sak att det är viktigt att vi har en ordentlig demokratisk insyn och kontroll i säkerhetspolisens verksamhet. Det är för att försäkra oss om att den fungerar på ett sätt som står i överensstämmelse med vad riksdag och regering anser vara rimligt som vi har tillsatt den särskilda utredning som Carl Lidbom leder, en utredning som när det gäller just säkerhetspolisens arbete skall vara klar till sommaren. Då kan vi få ytterligare underlag för att vidta åtgärder, om det behövs, för att skärpa och stärka den'demokratiska insynen och kontrollen. Just dessa direktiv har den här utredningen fått.

Herr talman! Jag tycker att det är litet ovärdigt att vi skall behöva leka kurragömma på detta sätt. Det är väl ändå uppenbart vad som har skett. Den fotografering vi talar om har inte skett för nöjes skull eller av politiskt intresse. Jag kan vid tillfälle visa Anna-Greta Leijon på andra fotograferingsincidenter, där sambandet är betydligt klarare än det möjligen har varit i detta fall. Det är självfallet betänkligt när man fotograferar demonstranter som inte är efterlysta eller misstänkta för något, och sedan behåller dessa fotografier i polisens arkiv, varifrån man kan plocka fram dem vid lämpliga tillfällen, när det gäller att se vilka människor som befinner sig på olika platser i Sverige och om de deltar i politisk verksamhet eller liknande ting. Det finns alltför många exempel på att man vid förbindelser med den turkiska säkerhetstjänsten, den gamla grekiska juntans säkerhetstjänst och också med Mossad har haft sådana kontakter. Detta är ett samarbete som regeringen borde anse ovärdigt. Ni borde säga ifrån till säpo att sådan verksamhet inte skall bedrivas.
Herr talman! När det gäller fallet med demonstrationen i Östersund handlar det inte om någon kurragömmalek. Detta ärende har granskats av JO, och det finns offentliga papper som vem som helst kan läsa — och bedöma ifall det handlar om att leka kurragömma eller om en vanlig polisman ute på ett annat uppdrag som tog fotografier. Polismannen har aldrig förnekat att han tog fotografier, men han har inget med säkerhetspolisen att göra.
Herr talman! JO anmärker bara när han har ordentliga bevis för vad som har skett. Jag tycker inte att vi behöver tvista om den typen av formaliteter. Jag försöker få landets justitieminister att äntligen förstå realiteterna, vad det är för säkerhetstjänst ni har och hur beroende ni är i era beslut av säkerhetstjänstens handlande, dess mygel och skumraskaffärer med andra länders säkerhetstjänster.

Herr talman! Inga Lantz har med hänvisning till den s.k. styckmordsrättegången hävdat att frågan om kvinnoaspekter, bl.a. synen på prostituerade, borde tas med i fall som t.ex. den rättegången. Hon har frågat mig om det som kommit fram föranleder några åtgärder från regeringens sida. En ny huvudförhandling i det mål som Inga Lantz avser kommer att äga rum i Stockholms tingsrätt med början den 30 maj. Åklagaren kommer att senast i mitten av maj ange sin bevisning till tingsrätten. Det vore olämpligt om jag i detta skede av det uppmärksammade målet gjorde några uttalanden om den fråga som Inga Lantz tar upp.